Herr talman! Det förslag till lag om regionala stiftelser för skyddat arbete som riksdagen nu skall ta ställning till har föranlett en ganska intensiv debatt bl.a. inom den kommunala och landstingskommunala världen men också inom fackföreningsrörelsen. Regeringen och löntagarorganisationerna LO och TCO har främst sett lagstiftningen som ett sätt att lägga en stabil grund för den stora organisationsförändring av det skyddade arbetet, som planeras till den 1 januari 1980 och för vilken ett mycket omfattande förberedelsearbete nu pågår. Det sker framför allt inom Nya organisationskommittén för skyddat arbete — populärt kallat NOSA. Kommunoch landstingsförbunden har å andra sidan befarat att lagstiftningen skall innebära risker för centralisering och därmed förminskade möjligheter till regional självstyrelse och självbestämmande, och det var det temat som också Arne Fransson var inne på. Från Landstingsförbundet påpekades emellertid att riksdagens beslut om direktrepresentation via landstinget för LO, TCO och Kommunförbundets länsavdelning inte helt stod i överensstämmelse med kommunallagen. Enligt denna lag skall proportionella val hållas i landstinget om så begärs av ett visst antal av de närvarande ledamöterna. Som här har sagts omöjliggjorde begäran om proportionella val vad riksdagen avsåg med att få LO, TCO och Kommunförbundets länsavdelning representerade i de regionala stiftelserna, det som var den direkta avsikten med riksdagsbeslutet 1977, som Bengt Fagerlund här påpekade. NOSA kommittén skrev därför i september till regeringen och föreslog att LO och TCO-distriktens liksom Kommunförbundets länsavdelnings representanter skall utses av regeringen på förslag av resp. organisation. Enligt propositionen 1977/78:30 innebär den nya organisationen för skyddat arbete inte bara en bättre regional samordning av verksamheten utan också en omfattande decentralisering genom att 24 självständiga regionala stiftelser för skyddat arbete bildas under en förhållandevis liten koncernledning, kallad centrala stiftelsen. De regionala stiftelserna kommer i genomsnitt att ha 1 200-1 300 anställda och således bli stora företag i sina län. Till dessa förs samman verksamheter som i dag är splittrade på en rad statliga och kommunala huvudmän. Härigenom åstadkoms således en bra samordning inom länen. I propositionen framhålls att en branschmässig samordning på riksplanet kan ge stora fördelar när det gäller planering, investeringar, inköp och inte minst marknadsföring. Det framhålls emellertid att det primära driftsansvaret skall åvila de regionala stiftelserna. Den centrala stiftelsen skall därför, vid sidan av övergripande ansvar för planering, budgetarbete och ekonomi i övrigt samt personaloch rehabiliteringspolitiska frågor främst ha rådgivande uppgifter. Det sägs dock klart ut att den centrala stiftelsen i egenskap av ekonomiskt ansvarig gentemot staten skall ägna stor uppmärksamhet åt kostnadsutvecklingen och initiera nödvändiga åtgärder om dagsverkskostnaderna i något fall skulle bli för höga. Inom NOSA kommittén utarbetades förslag till stiftelsestadgar, som nära ansluter sig till propositionens text och riksdagens beslut.

I NOSA kommitténs stadgeförslag är således rätten att utfärda anvisning en naturlig förutsättning för att den centrala stiftelsen skall kunna uppfylla sin arbetsuppgift som tillsynsorgan. F.n. har AMS tillsyn över denna verksamhet också. Det här gäller dock bara undantagsfall, och det vill jag gärna stryka under, herr talman, i likhet med vad Bengt Fagerlund gjorde. Det utgör således inget avsteg från huvudprincipen att det är de regionala stiftelserna som skall ha huvudansvaret för verksamheten i länet. Landstingsförbundet ogillade stadgeförslaget på några punkter och ställde, som förutsättning för en ekonomisk uppgörelse, krav på förändringar i det av NOSA utarbetade stadgeförslaget för de regionala stiftelserna. Det förelåg i detta skede risk för att de långt framskridna förberedelsearbetena för den nya organisationen med 27 000 anställda skulle stanna av eller bli allvarligt försenade. Den planerade huvudmannaskapsförändringen den 1 januari 1980 skulle därmed bli hotad, med åtföljande komplicerade ekonomiska, affärsmässiga och kanske också juridiska konsekvenser. Med hänsyn till denna tidsmässigt mycket bekymmersamma situation var det nödvändigt att få ett klarläggande från riksdagen så snart som möjligt. Tilläggsbudget I bedömdes vara den sista möjligheten att få ett ställningstagande från riksdagen under hösten 1978. Dessutom stod det klart att ett tillgodoseende av Landstingsförbundets krav skulle innebära ett avsteg från riksdagens beslut om den nya organisationen och att en förnyad riksdagsprövning således ändå skulle bli nödvändig.

Efter ytterligare diskussioner underrättades Landstingsförbundets politiska ledning av mig om att regeringens proposition skulle ges form av lagförslag. Fem dagar senare, när propositionen om tilläggsbudget I i praktiken var färdig att överlämnas till riksdagen, presenterade Landstingsförbundet ett nytt stadgeförslag för oss och för statens förhandlingsnämnd. Även om några möjligheter till sakdiskussioner inte fanns då Landstingsförbundets stadgeförslag överlämnades till SFN, vill jag konstatera att även detta förslag innebär ett så kraftigt avsteg från riksdagens beslut att en ny riksdagsbehandling därför skulle varit nödvändig. Mot denna bakgrund har också löntagarorganisationerna LO och TCO sagt sig föredra att få grunden för den nya stiftelseorganisationen reglerad genom lagstiftning, vilken också anses ge en fastare grund för organisationernas medverkan än vad ett civilrättsligt avtal mellan staten och berörda lands tingskommuner kan ge. Jag tycker att arbetsmarknadsutskottet i sitt betänkande på ett förtjänstfullt sätt klarlagt innebörden av lagförslaget, särskilt beträffande den s.k. anvisningsrätten. Den nuvarande regeringen är liksom den förra en stark anhängare av en utbyggd regional självstyrelse. Detta återspeglas av den starka ställning som landstingen ges i de regionala stiftelserna för skyddat arbete trots att staten står för alla kostnader. Redan det faktum att den centrala stiftelsen kommer att ha endast 70-80 handläggande tjänstemän och 30-40 anställda som kontorspersonal, samtidigt som den nya koncernen på regional och lokal nivå kommer att sysselsätta ca 22 000 arbetstagare i skyddat arbete och närmare 5 000 tjänstemän, visar hur decentraliserad den nya koncernen kommer att bli. Den centrala stiftelsen innebär således enbart en samordning och effektivisering av redan befintliga resurser hos AMS och andra centrala organ, inte någon expansion. Jämför man den centrala stiftelsen med motsvarande funktioner hos privata koncerner i samma storlek framstår den i själva verket som mycket blygsam. Betänker man samtidigt att de regionala stiftelserna tillsammans under det första verksamhetsåret 1980 kommer att ha en omsättning på långt över 2 miljarder kronor och en förlust på över 1 miljard, vilket innebär en genomsnittlig nettoförlust per arbetad timme från drygt 30 kr. till ca 90 kr., så inser man realiteterna. Alla goda krafter, både i de regionala stiftelserna och i den centrala stiftelsen, måste alltså kämpa hårt för att motverka den ytterst negativa utvecklingen och för att skapa meningsfull sysselsättning åt alla Frågan är inte om den centrala stiftelsen skall hjälpa de regionala utan hur mycket hjälp den kan ge. Detta inser alla arbetsvårdschefer, som i dag har ansvaret för verksamheten, liksom NOSA kommittén. Här finns inte plats för några konstlade regionalpolitiska motsättningar. Vad som behövs är hårt arbete och samarbete för att skapa förutsättningar för meningsfull sysselsättning och hygglig ekonomi i verksamheten. Lyckas vi inte med detta finns det bara två förlorare, nämligen de arbetshandikappade och skattebetalarna. Den nya organisationen har inte bara till uppgift att ta hand om dagens verksamhet. Den skall också skapa förutsättningar för att sprida rätten till arbete till alltmer gravt handikappade och till människor som tvingas till förtidspension etc. Ett förverkligande av detta kommer att resa kraven ännu högre, samtidigt som utvecklingen på arbetsmarknaden med strukturomvandlingar, ökad automatisering etc. kommer dels att försvåra koncernens möjligheter att skaffa meningsfulla arbetsuppgifter, dels att leda till att fler människor kommer att behöva samhällets hjälp för att förverkliga rätten till arbete. Man vet av erfarenhet att vid varje företagsnedläggelse eller strukturomvandling kan 10-15 96 av de friställda inte komma tillbaka till arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Deras problem måste så långt möjligt lösas genom användande av främjandelagen, halvskyddad sysselsättning och andra åtgärder som kan underlätta anställning i vanliga företag. Trots detta kommer emellertid många att efterfråga skyddat arbete. Jag vill också framhålla att jag för min del inte anser att det är en enstaka paragraf i en lag som konstituerar den verkliga regionala friheten. Nej, det är i stället finansieringssystemets utformning. För den nya koncernen skall vi skapa en finansieringsordning som möjliggör för de regionala stiftelserna att så långt möjligt sköta sin ekonomi på egen hand, dvs. ha ansvaret för reinvesteringar, avskrivningar osv. NOSA kommittén har här utarbetat ett förslag, som innebär möjligheter till en långtgående decentralisering. Jag ser nu att min taletid är ute, herr talman, och jag får eventuellt återkomma i en replik.
Herr talman! När riksdagen hösten 1977 fattade beslut om dessa frågor, tänkte sig arbetsmarknadsutskottet och riksdagen naturligtvis inte att ett lagförslag skulle presenteras för riksdagen utan i stället att en överenskommelse skulle kunna träffas mellan kommunförbunden och staten. Jag tror att det hade varit lyckligast om så kunnat ske. Då hade inte dessa missförstånd mellan parterna behövt uppstå. Man borde rimligtvis ha undvikit dem genom en uppgörelse. Staten och kommunförbunden förhandlar ju i många andra frågor av vittomfattande karaktär och har där kunnat komma till lösningar. Det hade varit mycket värdefullt, om så hade kunnat ske även i detta fall. Man kan inte komma ifrån att den senare delen av 2 §, enligt vilken den centrala stiftelsen skall ha möjlighet att lämna anvisningar i obegränsad omfattning, har lett till irritation bland dem som skall företräda landstinget i den regionala stiftelsen. Arbetsmarknadsministern sade att den centrala stiftelsen självklart skall svara enbart för de övergripande frågorna. Men med den utformning som 2 § har fått i lagförslaget är det ändå fritt fram. Det kan man inte komma ifrån, även om arbetsmarknadsutskottets majoritet har försökt göra vissa preciseringar när det gäller den senare delen av 2 §.
Herr talman! Låt mig först till Arne Fransson säga att jag har självklart startat arbetet med att finna en förhandlingslösning, som han själv ansåg vara den bästa vägen. Men vi kom i tidsnöd, och jag har också påpekat att här fanns en hel del problem som var av den arten att hur god viljan än hade varit så hade vi varit tvingade att gå tillbaka till riksdagen, exempelvis för att stadfästa valet av styrelseledamöter. De bud som har lagts dels av regeringen, dels av Landstingsförbundet har båda den karaktären att de kräver ett riksdagsbeslut med tanke på att man ju gick ifrån det faktu/n att landstinget skulle utse elva ledamöter. Bakgrunden till detta har jag redan nämnt. Man kan begära proportionella val, och då tappar man en av de viktiga sakerna i uppgörelsen, nämligen att löntagarrepresentanterna liksom Kommunförbundets representant skulle utses av deras egna organisationer. Det här sammantaget gjorde att det kanske ändå till sist var bra att vi gjort detta till en riksdagsfråga och fått fram klara riktlinjer. Låt mig sedan beträffande den andra punkten som Arne Fransson tog upp, den om anvisningsrätten, än en gång betona att självklart skall man inte använda den rätten annat än när det föreligger behov av att gå in och ge direktiv för hur den ekonomiska verksamheten skall skötas. Det är ändå staten som har hela det ekonomiska ansvaret, och då måste också staten ha en möjlighet att ingripa vid vissa tillfällen. Men förtroendet är stort för den regionala ledningen av den skyddade verksamheten, och liksom Bengt Fagerlund är jag övertygad om att anvisningar från den centrala stiftelsen kommer att vara rena undantag.

Herr talman! I motion nr 56, väckt i anledning av proposition nr 25 med förslag om tilläggsbudget I beträffande skyddat arbete, har jag föreslagit Karlstad som lokaliseringsort för den nybildade centrala stiftelsen. Jag har även reserverat mig till förmån för motionsyrkandet. När riksdagen förra året behandlade proposition 1977 78:16 säger utskottet: ”Det finns idag inte anledning att ta ställning till lokaliseringsort för den centrala stiftelsen. Som framgår av propositionen ämnar regeringen återkomma i den frågan efter det att den föreslagna organisationskommittén lagt fram förslag. Utskottet förutsätter att frågan efter utredning kommer att redovisas för riksdagen.” Det framhålls också i betänkandet att en lokalisering till Stockholms kommun ej bör ske, i enlighet med regeringens regionalpolitiska strävanden. Detta blev också riksdagens beslut. I ett pressmeddelande från arbetsmarknadsdepartementet, daterat den 10 november 1978, tillkännages att den folkpartistiska regeringen beslutat att förlägga den centrala stiftelsen för skyddat arbete till Botkyrka kommun. Frågan om var den centrala stiftelsen för skyddat arbete skulle komma att lokaliseras har ej redovisats för riksdagen enligt riksdagens beslut. Förfarandet är utmanande och kan inte ha annat syfte än att frånta riksdagen möjlighet att inverka på lokaliseringsfrågan. Det naturliga hade varit att regeringens förslag lagts fram i propositionen, varefter hade följt motionsrätt och riksdagsbehandling i vanlig ordning. Mot bakgrund av vad jag här redovisat bör riksdagen vara oförhindrad att ha sin egen uppfattning i lokaliseringsfrågan. lanspråktagande av medel för den centrala stiftelsen bör få ske endast under förutsättning att regeringen följer riksdagens beslut i lokaliseringsfrågan. 5 I sakfrågan vill jag framhålla följande. Som påpekas i motionen 149 av Jan Ivan Nilsson och Karl-Anders Petersson är tillväxten av statlig administrativ verksamhet i Stockholmsområdet fortfarande stark. Riksdagen har tidigare uttalat att, då nya statliga organ bildas, man noggrant skall pröva möjligheten att förlägga verksamheten utanför Stockholmsområdet. I sammanhanget bör noteras att det rör sig om en relativt omfattande verksamhet med i inledningsskedet ca 110 befattningshavare. Med beaktande härav borde det ha varit möjligt att placera stiftelsen utanför Stockholmsområdet. Jag är medveten om att den tilltänkta orten bör ha goda kommunikationer med Stockholmsområdet och de orter som väljs ute i länen för de regionala stiftelserna. Med hänsyn till telekommunikationernas utveckling bör dock kraven inte sättas alltför högt. Det kan också framhållas att skälen för att placera stiftelsen utanför Stockholmsområdet är minst lika starka som för flertalet av de myndigheter som utlokaliserades genom beslutet i början av 1970-talet. I detta beslut antogs att den statliga sysselsättningen i Stockholmsområdet skulle vara ca 80 000 år 1980. Tillväxten har dock varit snabbare. Redan i dag finns ca 100 000 statligt sysselsatta i Stockholmsområdet. Denna utveckling är enligt min mening inte acceptabel. Nytillkommande statliga verksamheter bör därför lokaliseras utanför Stockholmsregionen. Sysselsättningsutredningen har i sitt betänkande om regionalpolitiska stödformer och styrmedel framhållit, att lokaliseringen av offentlig service och sysselsättning är ett medel för regionalpolitiska satsningar. När det gäller Botkyrka kommer FOA:s lokalisering dit att betyda ytterligare 600 arbetstillfällen. Lägger man regionalpolitiska synpunkter på lokaliseringen kan jag inte finna förståelse för lokaliseringen till Botkyrka. Det är utan tvekan lättare att få jobb inom Storstockholmsområdet än det i dag är i Värmland. Det är väl alla bekant att Värmland är ett av de län, som tyvärr drabbats mycket hårt av konjunkturnedgång och strukturförändringar inom näringslivet. Inte minst förhållandena inom skogsindustrin inger i dag anledning till mycket stor oro. Det är inte att ta till överord när jag vill påstå, att sysselsättningskrisen i Värmland kan jämföras med varvskrisen. Med stöd av trepartiregeringen tillsattes den s.k. Värmlandsdelegationen, med uppgift att försöka skapa nya arbetstillfällen. Värmlandsdelegationen har också vid flera tillfällen uppmanat regeringen att förlägga den centrala stiftelsen till Karlstad. Dock med känt resultat. Herr talman! Enligt min uppfattning finns det flera orter som i och för sig är lämpliga, men med beaktande av både funktionsaspekter och regionalpolitiska skäl, och då främst situationen på arbetsmarknaden i Värmland och i Karlstad, ber jag att få yrka bifall till min reservation nr 1 som fogats till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Jag har fogat ett särskilt yttrande till betänkandet, och jag vill något närmare motivera detta. Frågan i vilken ort den centrala stiftelsen skall placeras har utretts av NOSA, vars majoritet beslutat att förorda Botkyrka kommun, som ligger omedelbart söder om Stockholm. I slutskedet diskuterades dock även en förläggning av den centrala stiftelsen till Borås. Det finns också en reservant, nämligen ordföranden i arbetsmarknadsut skottet Elver Jonsson, som anser att Borås borde bli lokaliseringsort.

Det här är ju argument som kan användas vid varje lokalisering av nya verksamheter utanför Stockholmsområdet. Vi känner väl till argumenten från de två utflyttningsetapperna av statlig verksamhet, som vi dock såg till att de kom till stånd. Vi var också ense om att man vid inrättandet av nya statliga verksamheter skulle eftersträva andra lösningar än lokalisering till Stockholmsregionen. Trots detta hamnar nu centrala stiftelsen, liksom industriverket tidigare gjorde, i Stockholmsregionen. Riksdagen har i praktiken inte någon möjlighet att påverka lokaliseringen av stiftelsen. Regeringen har ju beslutat utan att gå till riksdagen med frågan, vilket enligt min mening är ett anmärkningsvärt förfarande. Eftersom beslutet redan är fattat har jag inte reserverat mig, utan jag har nöjt mig med ett särskilt yttrande. Låt mig dock slå fast att jag finner det orimligt att tjänstesektorn i Stockholmsområdet tillåts växa ohämmat, medan orter och regioner med mycket låg tjänstesektor och betydande sysselsättningsproblem i övrigt inte kommer i fråga ens vid tillskapandet av nya statliga verksamheter. Borås kommun och Boråsregionen är ett sådant område som särskilt borde prioriteras när det gäller nylokaliseringar. Jag är medveten om att det också finns andra orter och regioner om vilka man kan resonera på samma sätt. Jag behöver endast påminna om den svåra tekokrisen och ensidigheten i vårt näringsliv för att övertyga de flesta om att det för Borås del hade varit av mycket större betydelse att få den centrala stiftelsen än vad det kommer att vara för Botkyrkas del. Med tanke på arbetsmarknadssituationen i Borås är det närmast uppseendeväckande att inte arbetsmarknadsministern lyssnat på reservanten Elver Jonsson eller på oss som uppvaktat och försökt förlägga den centrala stiftelsen till Borås. Det skulle åtminstone har utgjort en ljuspunkt i det ytterst mörka och besvärande läge som vi befinner oss i. Det skulle vidare ha varit i linje med riksdagens tidigare uttalande när det gäller lokaliseringen av nya statliga verksamheter. Men — tyvärr — arbetsmarknadsministern har inte lyssnat och inte heller tagit hänsyn till de arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska skälen, trots att han har det yttersta ansvaret på dessa områden. Herr talman! Jag tycker att detta är djupt beklagligt.
Herr talman! Gördis Hörnlund har inte tagit hänsyn till att det nu är ganska länge sedan regeringen tog beslutet om lokalisering. Därför är den frågan överspelad. Om Gördis Hörnlund hade menat allvar med det hon säger i sitt särskilda yttrande, så borde hon i stället ha avgett en reservation som vi kunnat rösta om. Beslutet om lokaliseringen var alltså fattat då utskottet hade att ta ställning till det betänkande som vi i dag behandlar i kammaren. Det är helt riktigt att jag hörde till dem i NOSA kommittén som vid diskussionen kring de olika orterna ansåg att Borås var ett fullgott alternativ. Fru Hörnlunds redogörelse är alltså helt riktig. Men våra möjligheter att anlägga synpunkter på detta är som sagt överspelade.
Herr talman! Jag hade inte heller någon reservation, och jag talade om att det var av den anledningen att jag inte ansåg att det lönade sig, eftersom beslutet är fattat. Jag tycker dock fortfarande det är underligt att inte vi fått behandla denna fråga i riksdagen. I det betänkande där vi behandlade denna fråga förra gången står klart och tydligt att frågan efter utredning kommer att redovisas för riksdagen. Detta betänkande är undertecknat av dåvarande utskottsordföranden Rolf Wirtén, och därför är det kanske ännu mer anmärkningsvärt. Men det jag reagerar mot är att nu Elver Jonsson skriver under denna text i utskottsbetänkandet, där man framhäver att det var nödvändigt att lägga denna stiftelse till Stockholmsområdet av en rad skäl. Det borde han naturligtvis inte skrivit under. Om han nu verkligen drivit linjen att den borde ligga i Borås, kunde han vidhållit detta och stått med på mitt särskilda yttrande, men han har tydligen bytt fot.
Herr talman! Jag har skrivit under exakt samma skrivning som fru Hörnlund skrivit under.
Herr talman! Jag har dock ett särskilt yttrande i vilket jag tar avstånd från behandlingen av lokaliseringsfrågan och naturligtvis också då den text som i det avseendet återfinns i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag skall inte gå in på själva lokaliseringsfrågan i dag. Låt mig bara konstatera ett par saker. För det första är det inte fråga om en ny lokalisering, som Gördis Hörnlund säger. Det är en verksamhet som i dag redan finns. Av de 110 som skall anställas är åtminstone 70 eller 80 i verksamhet, och vi är beroende av att de kommer att kunna fortsätta i denna viktiga verksamhet om vi skall kunna klara tidsmarginalen och bygga upp det hela på ett riktigt och realistiskt sätt. För det andra: När jag skrev under arbetsmarknadsutskottets betänkande 1977 begärde riksdagen inte, som fru Hörnlund säger, tillbaka denna fråga för beslut om lokaliseringsort. Man begärde att det skulle redovisas för riksdagen vad regeringen fattat för beslut. Det som nu händer är att byggnadsstyrelsen sedan en tid har i uppdrag att utreda förutsättningarna för en lokalisering av den centrala stiftelsen — som föreslås få namnet Samhällsföretag — till Botkyrka kommun. Detta utredningsuppdrag kommer givetvis att i föreskriven ordning redovisas för riksdagen i 1979 års budgetproposition. Det är inget anmärkningsvärt, Gördis Hörnlund, utan helt i enlighet med vad riksdagen här har sagt.
Herr talman! Man kan ha olika uppfattningar om hur utskottets betänkande 1977 skall tolkas. Men om det står att utskottet förutsätter att frågan efter utredning kommer att redovisas för riksdagen, måste det väl också betyda att riksdagen i samband med detta också skall ha möjlighet att komma med sina förslag. Arbetsmarknadsministern talar om hur många som redan finns anställda i den centrala stiftelsen. Statlig verksamhet har en benägenhet att växa ut. Jag skulle vilja fråga arbetsmarknadsministern: Hur många anställda finns inom fem år och inom tio år osv.? För oss hade det varit ett betydande tillskott av tjänster till en tjänstefattig kommun. Det går inte att komma ifrån.
Herr talman! På Gördis Hörnlunds fråga om framtiden och antal anställda i den centrala stiftelsen kan jag bara säga att jag har den uppfattningen att man skall försöka hålla tillbaka en sådan expansion. Det finns inget i dag som talar för att en sådan skall äga rum. Däremot är det värt att ta fasta på att man regionalt får 300-400 tjänster i varje län. Det är en betydande decentralisering av verksamhet. F. ö., Gördis Hörnlund, är det precis som här sades i den senaste repliken, att vi kommer från regeringens sida efter utredning att redovisa för riksdagen vad vi har gjort i den här frågan.
Herr talman! Det kanske är litet sent att behandla frågan i riksdagen när vi läst tidningarna allihop, och sett på TV och hört i radio. Det hade varit bättre att man gjort en ordentlig redovisning i samband med det förslag som ligger nu.
Herr talman! Riksdagen begärde en utredning och därefter en redovisning. Utredningen pågår. Vi kommer att lämna en redovisning när utredningen är klar.

Herr talman! Jag vill påminna om att vi under tio år hållit på och utrett och diskuterat den här frågan, och nu är det sannerligen på tiden att vi samlar oss till beslut och försöker att bygga upp organisationen ganska snabbt. Jag är medveten om att mycket återstår av förhandlingsoch organisationsarbete, men min förhoppning är att organisationen skall kunna träda i kraft den 1 januari 1980. En förutsättning är emellertid bl.a. att riksdagen antar utskottsförslaget i dag. I botten på den samordnande organisation som vi nu bygger upp måste givetvis ligga en stark ambition att ge de handikappade människorna samma möjligheter som andra till ett tryggt och meningsfullt arbete. Därför behöver vi en smidig och väl fungerande organisation. Förutsättningarna för att klara målsättningen skiftar i olika delar av landet. Har man tillgång till stora och differentierade arbetsmarknader, så finns det givetvis också större möjligheter att erbjuda lämpliga jobb för de handikappade än vad man har om arbetsmarknaderna är små och ensidiga. Det är därför min förhoppning att de regionala stiftelserna ges tillräckliga resurser och —- inte minst viktigt — en betydande rörelsefrihet i sitt handlande. Det får alltså inte bli fråga om att bygga upp en byråkratisk toppstyrd organisation — då tror jag att vi missar målsättningen för hela den här verksamheten. Utskottet godtar förslaget — även i fråga om 2§ — men jag vill starkt understryka den skrivning som görs i utskottsbetänkandet, där det slås fast att den rätt att meddela anvisning även i detaljfrågor, som det här kan bli fråga om, endast är avsedd att användas i undantagsfall. Man kan närmast se anvisningsrätten som ett utflöde av den centrala stiftelsens tillsynsfunktion. Utskottet har velat skriva ganska hårt på den här punkten, så att man inte från den centrala stiftelsens sida skulle utfärda detaljanvisningar till de regionala stiftelserna utan ge dessa en förhållandevis stor frihet att handla efter de lokala ambitionerna och de lokala förhållandena. Slutligen, herr talman, vill jag säga att jag har också den uppfattningen att den centrala stiftelsen borde ha kunnat lokaliseras till annan plats än Stockholms län, exempelvis till Jämtlands län. Men nu har ju det tåget redan gått, och regeringen har fattat beslut i frågan. Det saknas följaktligen formella möjligheter att nu föreslå annan lokaliseringsort. Därför har jag inte gjort det, utan vi får finna oss i det här beslutet. Huvudsaken är att vi får i gång organisationen. Blir det fördröjningar drabbar det ovillkorligen de handikappade människorna, och dem måste vi ju slå vakt om och ge dem samma möjligheter som andra människor att få ett bra och ett meningsfullt jobb. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! För nästan på dagen ett år sedan tog riksdagen beslut om en ny organisation med förändrat huvudmannaskap för den skyddade sysselsättningen m.m. Beslutet innebar att 24 regionala stiftelser skulle bildas med staten och landstinget som grundare. Det förutsattes i detta riksdagsbeslut att en överenskommelse kunde träffas mellan staten och kommunoch landstingsförbunden om bildandet av stiftelser och om frågor som hör samman med överlåtelse av verksamheten. Tyvärr har det vid de förhandlingar som förts mellan berörda parter visat sig att statens företrädare inte varit beredda att grunda överenskommelsen på det tagna riksdagsbeslutet. En väsentlig avvikelse gällde valet av styrelse till de regionala stiftelserna. Detta har tidigare Filip Fridolfsson och Arne Fransson redogjort för, och jag kan här instämma i deras synpunkter. En annan viktig avvikelse gäller befogenhetsfördelningen mellan den centrala och de regionala stiftelserna. Arbetsmarknadsministern har här tidigare sagt att man inte skall ge anvisningar annat än när de behövs. Frågan är därmed lika oklar som tidigare. Propositionen och utskottsmajoritetens förslag innebär att vi får ett lagförslag med i princip obegränsad rätt för den centrala stiftelsen att meddela och ge anvisningar till de regionala organen. Det förslag till stiftelsestadgar som överlämnats från statens förhandlingsnämnd till Kommunförbundets förhandlare innebär i princip att den regionala stiftelsen åläggs att följa alla de anvisningar och riktlinjer som lämnas av den centrala stiftelsen. Vidare säger man att den regionala stiftelsen först efter kompetensgodkännande av den centrala stiftelsen kan utse verkställande ledamot. Förbundets vilja att medverka till att finna en framkomlig väg till ett på samförstånd grundat genomförande av reformen har i varje fall inte hittills rönt något positivt gensvar från de statliga förhandlarnas sida. Det av regeringen framlagda förslaget är dessutom unikt i flera avseenden. Under pågående förhandlingar mellan parterna, då man var relativt nära en uppgörelse, lägger regeringen fram en proposition som innebär att de båda över partitillhörigheten helt eniga kommunoch landstingsförbunden körs över. Detta är, herr talman, ett anmärkningsvärt tillvägagångssätt mellan beslutande organ. Glädjande nog har detta inte förekommit så ofta tidigare, och jag hoppas att det inte skall göra det i fortsättningen heller. Det förslag som har lagts kan vi inte fatta på annat sätt än att det finns en misstro mot de båda kommunförbunden och de förtroendemän som är verksamma där — en misstro som saknar all grund. Det finns enligt mitt förmenande inte något motiv för avsteg från det av förra årets riksdag antagna principuttalandet. Kommunförbunden är fortfarande angelägna om att 1977 års beslut om förändrat huvudmannaskap skall genomföras inom den fastställda tiden. När förhandlingarna i dag har återupptagits mellan parterna är det min uppfattning och förhoppning att meningsskiljaktigheterna beträffande överlåtelsevillkoren bör kunna överbryggas. Jag måste beklaga att någon samförståndslösning inte gått att få fram på grund av den ovillighet som man Herr talman!

Herr talman! I likhet med Birger Nilsson och andra skulle väl också jag kunna beklaga att placeringsorten för den centrala stiftelsen blev Botkyrka — exempelvis vi från Gävleborgs län hade föreslagit Söderhamn — men loppet är redan kört, som man säger, och det är ingenting att göra åt just nu. Jag har begärt ordet närmast därför att det i detta betänkande behandlas en motion som är inlämnad av mig och Olle Eriksson. Vi yrkar där att länens näringsliv i likhet med vad som är fallet för arbetstagarsidans organisationer skulle garanteras representation med två ledamöter i stället för med en såsom föreslagits i propositionen. Utgångspunkten för motionen är bl.a. det uttalande som gjordes i propositionen 1977/78:30 i anslutning till att frågan behandlades av riksdagen förra året. Där uttalades att det självfallet är angeläget att stiftelsernas styrelser får en sådan representation att de inom sig rymmer olika kompetensoch erfarenhetsområden. Samtidigt betonades behovet av ett starkt lokalt och regionalt samband. I likhet med vad som är fallet med arbetstagarsidan är näringslivets företrädare, företagen, samlade i flera organisationer. Dessutom består näringslivet av såväl större som mindre och medelstora företag. Det omfattas vidare av en mångfald olika branscher med mycket vitt skilda verksamheter och kunskapsfält. Det ter sig därför orimligt att endast en ledamot skall få representera dessa grupper som är av sådan varierande storlek och som inrymmer så många grenar och erfarenhetsfält inom företagsamheten. Jag tycker det borde vara självklart att även näringslivet hade garanterats två ledamöter. Det måste anses vara av värde för stiftelserna och deras arbete att kunna tillföra kunnande och erfarenhet från representanter för olika delar av länens näringsliv. Jag vill anknyta till vad arbetsmarknadsminister Wirtén nyss anförde, nämligen att denna verksamhet kommer att ha en omslutning av över 2 miljarder, varav 1 miljard räknas i förluster. Han antydde att här måste alla goda krafter samlas för att verkligen lösa de problem som väntar stiftelserna. Här, om någonsin, borde man ha tagit till vara erfarenheter från företagens representanter. Utskottet har emellertid inte velat tillmötesgå kraven i motionen. Man hänvisar till att det skulle innebära ett avsteg från det beslut som fattades i fjol. Jag tycker inte att det skulle ha inneburit något större avsteg, allra helst som man iden nu aktuella propositionen föreslår väsentliga ändringar i övrigt vad gäller sammansättningen av stiftelsernas styrelser. Herr talman! Med hänsyn till utskottets ställningstagande på denna punkt synes det ganska meningslöst att yrka bifall till motionen. Jag vill ändå uttala en förhoppning om att landstingen vid sina val av ledamöter skall ha förståelse för de synpunkter jag här har anfört. Det har ju visat sig att landstingen vid utseende av ledamöter i utvecklingsfondernas styrelser genomgående har utsett sådana med erfarenhet såväl från företagens som från fackets verksamhet. Företagsamheten och dess organisationer förväntar sig således att landstingen tar kontakt med dem vid förberedelserna inför valet av styrelser för stiftelserna för de skyddade verkstäderna. Från SHIO-Familjeföretagen — som är den största näringslivsorganisationen vad gäller antalet medlemmar och som har en mycket god täckning i alla län — har man förklarat sig beredd och villig att medverka till att få fram lämpliga och intresserade företagsrepresentanter i dessa styrelser. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! I motionen 154 har vpk yrkat avslag på förslaget till lag om regionala stiftelser för skyddat arbete. Vi är kritiska mot organisationsformen som sådan, vilket har framkommit vid tidigare debatter i frågan här i denna kammare. Men även om vi är kritiska kan vi till nöds acceptera den i de delar som rör huvudmannaskapet. Vad vi dock inte kan acceptera är att man i lagen skriver in formuleringar, som kan komma att innebära en fortsatt ökad utslagning av arbetande från det skyddade arbetet. Utslagning av arbetskraft även inom det skyddade arbetet har förekommit och förekommer fortfarande. Det är ingen nyhet, och det kan bli ännu värre. Att den arbetande skall vara lönsam enligt den s.k. lönsamhetsprincipen gäller även inom det skyddade arbetet. Är han inte lönsam ligger det nära till hands att han förtidspensioneras. De förtidspensionerades antal är nu uppe i 226 000, och härtill kommer de 49 000 personer som lever på sjukbidrag, vilket i allmänhet är en övergångsform före förtidspensioneringen. Det är alltså fråga om inte mindre än 275 000 förtidspensionerade personer från 16 år och vidare upp i åldrarna. I olika reportage i tidningar och TV har representanter för utslagna som erhållit förtidspension berättat om vad de själva betraktar som en olidlig tillvaro. De skulle gärna vilja uträtta ett meningsfullt arbete och tror sig kunna göra detta, men de ges inga möjligheter härtill. Med den skrivning som finns i regeringens förslag — propositionen 1978/ 79:25 — som ett enhälligt arbetsmarknadsutskott ställt sig bakom kan dessa människor inte ens räkna med ett skyddat arbete. I 2§ står bl.a.: ”Den regionala stiftelsens verksamhet skall bedrivas effektivt och med iakttagande av affärsmässiga principer.” Hur många som kommer till den skyddade verksamheten klarar vad som står i den lagparagrafen? Vi föreslår i vår motion att det utarbetas ett nytt förslag till lag om regionala stiftelser för skyddat arbete. Det nya förslaget bör enligt vår mening innehålla följande: 1. att verksamhetens mål skall vara att trygga de handikappades rärr till arbete, 2. att de anställdas fackliga organisationer skall ges beslutanderätt i styrelserna, 3. att de anställda skall tillförsäkras ett avgörande inflytande över sina arbetsplatser och 4. att näringslivet inte skall ges någon representation i styrelserna. Arbetsmarknadsutskottet avstyrker vpk-motionen med den något egendomliga formuleringen att ett förverkligande av motionsförslaget skulle innebära att man rev upp förra årets riksdagsbeslut. Men detta kan rimligtvis inte vara något sakskäl. Vem skulle riva upp dåliga riksdagsbeslut om inte riksdagen själv? För om det är så — jag säger om, eftersom jag inte är övertygad om att det verkligen förhåller sig så — att en förändring av lagen om de regionala stiftelserna på de punkter vi föreslår strider mot tidigare fattade beslut, då är detta beslut dåligt och bör rivas upp. Därför måste jag ställa vissa frågor, och jag ser nu att arbetsmarknadsministern Wirtén är här. Han kan kanske svara på dem. Vad är det i föregående års riksdagsbeslut som strider mot att det i lagen skrivsin att verksamhetens mål skall vara att trygga de handikappades rätt till arbete? I den nu föreslagna lagen verkar det som om formuleringen i 2 § uttrycker verksamhetens mål. Jag citerar på nytt: ”Den regionala stiftelsens verksamhet skall bedrivas effektivt och med iakttagande av affärsmässiga principer.” Vad är det i föregående års riksdagsbeslut som gör det omöjligt för representanterna i de anställdas fackliga organisationer att delta med beslutanderätt i styrelsen? Nu föreslås i lagen att de endast skall få vara närvarande med yttranderätt. Vad är det i föregående års riksdagsbeslut som undandrar de anställda möjligheten att ha ett avgörande inflytande över sina arbetsplatser? Vad är det i föregående års riksdagsbeslut som gör det nödvändigt att ha en näringslivsrepresentant i styrelsen, dvs. en representant för det näringsliv och de privata vinstintressen som föranlett utslagning av de flesta människor som skall sysselsättas 1 skyddat arbete? Vad har den människan där att göra? Vad är det som gör dessa näringslivsrepresentanter speciellt lämpade att delta i styrelsens beslut, när de anställdas fackliga organisationer inte anses bör få delta? Jag skulle gärna vilja ha svar på dessa mina frågor. Vad som i första hand måste klaras ut då det gäller frågan om skyddat arbete är vad som är den avgörande orsaken till utslagningen på arbetsmarknaden. Denna viktiga fråga går man dock förbi med tystnad. Vi menar från vpk att det är kapitalets ständiga strävan att utvinna mer och mer arbetsresultat av varje anställd som är den avgörande orsaken till utslagningen på arbetsmarknaden. Det är framför allt de som inte är tillräckligt effektiva eller anpassningsbara enligt kapitalets synpunkt som inte är lönsamma. De blir allt fler. För dem finns inte längre arbete på den s.k. fria arbetsmarknaden. De slås helt enkelt ut. Detta är den kalla verkligheten. Det är också den verkligheten som måste vara utgångspunkten för de åtgärder som måste till om rätten till arbete skall tryggas för de arbetshandikappade. Då denna kammare den 13 december i fjol debatterade den nya organisationen för skyddat arbete, inledde dåvarande arbetsmarknadsministern Per Ahlmark debatten. I hans tal förekom gång på gång formuleringen ”arbete åt alla”. Jag citerar: ”Det vi i dag skall besluta om är för tusentals människor ett stort framsteg. Arbete åt alla — jag upprepar det — måste vara det övergripande målet för svensk sysselsättningspolitik.” Om detta stämde med verkligheten, skulle även de människor som är arbetshandikappade eller förtidspensionerade ha rätten till ett meningsfullt arbete då de önskar detta. Men så är inte förhållandet i verkligheten. Verkligheten är helt annorlunda. Det hjälper inte, det är i varje fall långt ifrån tillräckligt, att skapa olika ersättningsformer för arbetet på den s.k. öppna marknaden. Vad som måste till är nya arbetstillfällen i en tid då det signaleras att åtskilliga tusental arbeten i den öppna marknaden är i fara. Då utslagningen på arbetsmarknaden är orsakad av kapitalets vinstbegär, måste samhället träda till. Den skyddade verksamheten kan bli en tillgång i detta avseende. Men då får inte den djungelns lag bli rådande som tidigare orsakat utslagningen. Den skyddade verksamheten får inte bli en B arbetsmarknad. Herr talman! Jag har i detta mitt anförande ställt en rad frågor som jag gärna vill ha besvarade. Slutligen anser jag, att i den mån föregående års riksdagsbeslut strider mot vad vpk föreslagit i motionen, bör beslutet rivas upp i motsvarande delar.
Herr talman! Gustav Lorentzon ställde några frågor till mig. Jag skall i korthet besvara dem. Det talas i 2 § om att den regionala stiftelsens verksamhet skall bedrivas effektivt och med iakttagande av affärsmässiga principer. Det är, såvitt jag förstår, nödvändigt att man har en organisation som fungerar på bästa sätt. Och det är vad man avser med ordet effektivt i denna paragraf. Det är för de handikappades bästa viktigt att stiftelsens verksamhet är väl fungerande. Med begreppet ”affärsmässiga principer” avses inget annat än det nödvändiga konstaterandet att det skyddade arbetet måste passas in i den marknadsekonomi som vi har i vårt land. Vi måste se till att man här inte använder sig av illojala konkurrensmetoder, att denna verksamhet inte stör den ordinarie verksamheten mer än vad som är nödvändigt och att man försöker finna former för verksamheten som ger sysselsättning utan att slå ut annan sysselsättning på andra orter. Den andra frågan som Gustav Lorentzon tog upp gällde näringslivets representant i styrelsen. Detta är en verksamhet som i hög grad har anknytning till näringslivet. Det förefaller mig därför vara rimligt att man har den parten med i styrelsen liksom man har löntagarorganisationerna med i styrelsen. De är representerade där, och det är svaret på den tredje frågan som Gustav Lorentzon ställde. Att man har ett gott samarbete med näringslivets representanter tror jag är nödvändigt för att få ett gott inflöde av arbetsobjekt och för att kunna få en god marknadsföring av de produkter som framställs i den skyddade verksamheten. Får jag också göra det tillägget om löntagarrepresentationen att de anställda ju finns med där och att de har yttranderätt.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för de svar jag har fått. Jag är dock inte nöjd med dem, och det var inte heller svar på alla de frågor jag ställde. Arbetsmarknadsministern sade att anledningen till att näringslivets män skall vara med i styrelsen för regional stiftelse är att de behövs för en nödvändig marknadsföring. Men nog kan denna styrelse klara den uppgiften utan att dessa män är med. Styrelseledamöterna har ju själva i varje fall varit med i det system som klassat ut och slagit ut dem som blivit arbetslösa och hamnat på skyddade verkstäder. Jag tycker att det är långt ifrån sympatiskt att dessa människor över huvud taget är med i denna styrelse, i synnerhet som de som arbetar där icke har samma rätt som de övriga i styrelsen. Man kan inte, herr arbetsmarknadsminister, jämföra det förhållandet, att de anställda vid dessa verkstäder får rätt att närvara vid styrelsesammanträdena med yttranderätt med den status som den man från näringslivet har som varit med om att slå ut dem från arbetsmarknaden. Syftet med det skyddade arbetet är att de handikappade skall tillförsäkras rätt till arbete. Detta måste då framgå av lagtexten i målsättningsskrivningen. Men det gör det inte. Det finns ingenting om detta där — och det var den frågan som jag också ställde men inte fick något svar på. Varför finns det ingen skrivning i lagtexten som slår fast rätten till arbete för de handikappade? En sådan skrivning är ändå rätt avgörande. Det duger inte att bara slå sig för sitt bröst och utropa: Vi är anhängare till allas rätt till arbete, när man sedan inte vill införa detta krav i lagtexten. Då blir det närmast hyckleri, och det är i varje fall inte meningsfyllt. Det kan inte vara hela sanningen att orden ”effektivt och med iakttagande av affärsmässiga principer” gäller bara styrelsen som sådan, utan det måste också gälla de anställda. Varför är så många anställda vid de skyddade verkstäderna inte effektiva? Varför motsvarar de inte de krav som ställs på dem utan måste bli förtidspensionerade? Det är väl ändå detta man menar med ”effektivitet” och ”affärsmässiga principer”, om jag kan förstå saken riktigt.

Herr talman! Under i stort sett årets alla månader pågår förhandlingar mellan de kommunala huvudmännen och regeringen, en regering som då företräds av olika departement eller av statens förhandlingsnämnd. Förhandlingarna rör sig årligen om mångmiljardbelopp. Också viktiga principer i fråga om utvecklingsfrågor m.m. är vid olika tillfällen upptagna till förhandling. En del frågor leder till lagstiftning, dock först efter avslutad förhandling. Det har alltid, ibland naturligtvis efter mycket hårda förhandlingar, gått att träffa uppgörelse. Så skulle också ha skett denna gång, det är min absoluta övertygelse. Kommunalmän och landstingsmän i alla partier är därför besvikna och förvånade över att regeringen valt att gå denna väg. Väsentligt större och svårare frågor har klarats av genom förhandlingar. I stället för att slutförhandla med sina partner i stiftelsebildningen, landstingen, valde man att lagstifta. En enhällig landstingsoch kommunopinion är lindrigt sagt förvånad och besviken över det skedda. Statsrådet sade att tidsbristen var orsaken till detta handlande. Jag tror att det är så i hans fall, men i övrigt har frågan varit under behandling i månader och dessa förhandlingar skulle ha varit uppe i ett tidigare skede. Vi vill dock hoppas att detta är ett tillfälligt misstag i arbetet. I en allt svårare ekonomisk verklighet och i ett läge där såväl ekonomi som sysselsättningsfrågor måste diskuteras i den kommunalekonomiska utredningens anda mellan regering, kommuner och landsting behövs samråd och förtroende parter emellan. Herr talman! Jag hoppas för de kommunala huvudmännens räkning att så blir fallet framöver. I övrigt finns en del att kommentera av vad som sagts här. Men det tjänar litet till att bråka om den snö som föll i fjol, och eftersom tidsbristen såvitt jag förstår är huvudorsaken till denna debatt skall väl debatten inte ta längre tid.

Herr talman! Metoden att genom kontrollåtgärder av olika slag söka komma till rätta med missförhållanden är oftast en väg som leder till ständigt behov av vidgad kontroll. Anledningen därtill är uppenbar. I de flesta fall går det att kringgå kontrollåtgärder, och detta kan av naturliga skäl inte accepteras. Alltså måste kontrollsystemet utvidgas, och det nya läget består till dess man funnit vägar att kringgå det utvidgade kontrollsystemet, och då måste det ju skärpas ytterligare osv. Det är denna — jag skulle vilja kalla det ”onda cirkel” — som vi är inne i bl.a. när det gäller att komma till rätta med de s.k. överpriserna på småhus. Det förslag till förlängd köpeskillingskontroll, som utskottsmajoriteten nu framlägger, innebär dels en avsevärd förlängning av kontrolltiden, dels en utvidgning att gälla även styckebyggda småhus. Tillsammans med Göthe Knutson har jag i en utförlig reservation, som jag av tidsskäl inte skall redovisa i detalj, yrkat avslag på förslaget om såväl förlängning som utvidgning av köpeskillingskontrollen. Det är ett konsekvent uppföljande av den uppfattning som de borgerliga riksdagsledamöterna hade redan i boendeoch bostadsfinansieringsutredningarna. Från moderata samlingspartiet framhöll vi också i en partimotion 1974:192 bl.a.: ”Köpeskillingskontroll leder endast till att en s.k. svart marknad uppstår. ——- Enligt vår uppfattning bör i stället bostadsproduktionen inriktas på en ökning av andelen småhus.” Våra varningar från 1974 har besannats. Köpeskillingskontrollen föreslås nu utvidgas —detta trots att remissinstanserna ingalunda varit så positiva som man förleds att tro när man läser propositionen 1978/79:55. Tvärtom har flera remissinstanser varit mycket tveksamma emot förslaget, som, om det genomförs, kommer att bidra till en ökad ”svart marknad”, vilket i första hand kan utnyttjas av personer som disponerar stora likvida medel. Det föreligger dessutom en betydande risk för att den nu föreslagna förlängningen i framtiden kommer att förlängas ytterligare. Vissa remissinstanser har redan varit inne på det. I propositionen anför också föredragande statsrådet bl.a. följande: ”Jag förordar därför att tiden för kontroll inte tills vidare förlängs till tre år från bostadslånets utbetalning.” Det är detta ”tills vidare” som förstärker mina farhågor på den här punkten. Att komma till rätta med s.k. spekulationsvinster när det gäller småhus kan på sikt åstadkommas endast om man skapar bättre balans mellan tillgång och efterfrågan. Bostadsproduktionen måste därför i högre grad än tidigare inriktas på småhuslägenheter. Att de bostadssökande i stor utsträckning önskar bo i villa, det vet vi av tidigare undersökningar, och det bekräftas ytterligare av den opinionsundersökning som just i dagarna refererats i tidningarna. Jag avser den opinionsundersökning som Sifo utfört på uppdrag av tidningen Byggnadsindustrin. Av drygt 1 000 tillfrågade personer vill inte mindre än 81 96 bo i villa eller radhus. 7 av 10 tillfrågade vill helst äga sin bostad, oavsett om det gäller villa, radhus eller lägenhet. Det är naturligt att en så stark efterfrågan måste utgöra ett stort tryck på priserna på småhus. Vi moderater anser det viktigt att man söker underlätta för människorna att förvärva sin bostad. Bankerna har numera också infört olika former av bostadssparande. Detta är i och för sig värdefullt, men systemet skulle behöva kompletteras med förslagsvis speciella skatteregler, som ytterligare skulle kunna underlätta och stimulera bostadssparandet. Detta i kombination med en ökad produktion av småhus bör göra det möjligt att på sikt avveckla nu gällande köpeskillingskontroll. Det finns mot denna bakgrund inte anledning att nu, som majoriteten föreslår, ytterligare vare sig förlänga eller vidga köpeskillingskontrollen för småhus. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till moderatreservationen till civilutskottets betänkande nr 7.

Herr talman! All erfarenhet och alla undersökningar som gjorts under senare år visar att spekulation i småhus och småhustomter är en mycket utbredd företeelse och att olika åtgärder mot spekulationen är mycket motiverade. Den s.k. medvetna spekulationen utgör ett påtagligt problem i många kommuner, liksom den spekulation som man av någon anledning föredrar att kalla något annat. Det har också visat sig att de metoder kommunerna har möjlighet att tillämpa och har tillämpat i spekulationshämmande syfte är bristfälliga och att det måste skapas nya möjligheter att komma till rätta med de problem som det bör ligga i alla bostadskonsumenters intresse att få slut på. Det är bara de privata markoch byggintressen, som i takt med de ökade priserna på småhusen gör ökade profiter, som kan ha intresse av att nuvarande förhållanden får fortsätta. Spekulationen på småhusmarknaden leder till högre boendekostnader än vad de ”normala” kostnaderna, inkl. vinster i olika led på bostadsmarknaden, motiverar. Detta i sin tur har lett till att stora grupper av hushåll med låga inkomster och utan förmögenhet eller bankförbindelser stängs ute från småhusmarknaden. En av de åtgärder som från olika kommuner framförts är införande av en obligatorisk kommunal förmedling vid vidareförsäljning av småhus. Invändningar beträffande administrativt merarbete och liknande argument mot sådana åtgärder som vpk föreslår i motion nr 175 skall enligt vår mening inte få vara bestämmande då det gäller att på allvar ta itu med en utbredd och ständigt tilltagande spekulation. Regeringsförslaget om köpeskillingskontrollen är ett litet — men alldeles otillräckligt — steg på vägen. Kontrollen måste enligt vpk:s mening utvidgas till att avse samtliga överlåtelser av småhus — inte bara statligt belånade småhus som skall bebos av låntagaren. Förslagen om att förlänga kontrolltiden från två till tre år liksom om tidpunkten för ikraftträdandet är också otillräckliga för att få ordentlig effekt. Vpk har i andra sammanhang föreslagit att beskattningen på vinsten vid försäljning av småhus — den s.k. realisationsvinsten — skall skärpas och vinsterna på försäljningen beskattas på i princip samma sätt som vanliga inkomster. Vi har också föreslagit andra åtgärder, bl.a. skärpt fastighetsskatt genom förhöjd intäktsschablon för taxeringsvärden över 200 000 kr. och maximering av ränteavdragen till skuldbelopp på högst 200 000 kr. med avdrag från skatt och inte från inkomst. Ett genomförande av dessa förslag skulle verksamt bidra till större ekonomisk rättvisa mellan olika boendeformer. Likaså skulle ett genomförande av vpk-förslaget om obligatorisk kommunal bostadsförmedling av alla bostadslägenheter bl.a. få en sådan effekt samt försvåra och förhindra spekulationen på småhusmarknaden. De nuvarande skatteoch lånevillkoren gynnar framför allt höginkomsttagare med stora villor och stora lån. Byggmästare, banker och mäklare utnyttjar situationen på småhusmarknaden och pressar upp priserna, och här har vi en del av förklaringen till byggbranschens stora intresse för småhusbyggandet. I utskottsbetänkandet sägs att man ansluter sig till de åtgärder som föreslås i propositionen och att målet är att låta de samhälleliga insatserna komma de boende till godo. Dvs. moderaterna skriver ju inte under på detta. Tvärtom vill de avveckla de små kontrollmöjligheter och styrmedel samhället nu har för att begränsa spekulationen. Det är helt följdriktigt av ett parti, som då det gäller småhusboendet och byggandet alltid har hävdat att privata vinstoch spekulationsintressen i princip skall ha fria händer samt att de s.k. fria marknadskrafterna skall överta de samhälleliga organens roll när det gäller bostadsbyggandets inriktning på hustyper, lägenhetsstorlekar, utrustningsstandard och bostädernas fördelning. Åter till utskottsmajoritetens uttalade målsättning. Det är bra med ett sådant mål, men då borde utskottet i konsekvensens namn uttala sig för längre gående åtgärder än vad man nu gör. Då utskottet skall motivera avstyrkandet av vpk-förslagen gör man som så ofta annars: man talar väldigt litet eller inget alls om innehållet i förslagen eller försöker att argumentera mot dem. Utskottet redovisar beträffande köpeskillingskontrollens omfatt ning först att man inte har någon invändning mot den i propositionen Nr 60 föreslagna omfattningen. Därefter — och som en följd därav, säger man — Tisdagen den avstyrks utan någon som helst motivering vpk-motionen om en förlängning 19 december 1978 av tiden. Detsamma gäller beträffande ikraftträdandetidpunkten för de nya reglerna —- först anslutning till regeringens bedömningar och sedan avstyrkande av vpk-motionen kort och gott. Då det gäller sambandet med åtgärder inom skattesystemet för att bekämpa småhusspekulationen anser utskottet det nödvändigt med ytterligare undersökningar och analyser. Man refererar också till frågesvar från bostadsministern den 7 december i år. Det frågesvar som lämnades med rubriken Om åtgärder mot spekulation i småhusbyggandet kan såvitt jag förstår verkligen inte tolkas som att vad vi föreslår i vpkmotionen skulle vara opåkallat eller obehövligt. Klart är att bl.a. många remissinstanser, som har yttrat sig över bostadsstyrelsens förslag till åtgärder, kräver mer långtgående åtgärder än som nu föreslagits av regeringen och av utskottet. Förslag av den typ som vi föreslår i motionen finns det en stark opinion för, och den borde också ges uttryck i en begäran från riksdagen. Tvärtemot utskottets mening att någon sådan begäran nu inte behövs anser vpk att förslag till åtgärder, som kan motverka den pågående alltmer omfattande spekulationen i småhus, snabbt måste framläggas. Det kan göras utan ytterligare noggranna analyser. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 175.

Herr talman! Bakom civilutskottets betänkande nr 7 står folkpartiet, centern och socialdemokraterna, och jag ber att få yrka bifall till vad utskottet hemställt i detta betänkande. Moderaterna har i en reservation yrkat avslag på propositionen. Syftet med förslaget om vidgning av den nu gällande köpeskillingskontrollen vid överlåtelse av statligt belånade småhus är att minska möjligheterna till spekulation och oskäliga kapitalvinster vid snabba försäljningar av nya, priskontrollerade småhus. Jag utgår ifrån att även reservanterna ansluter sig till en sådan målsättning, även om de vill underkänna de föreslagna metoderna. Deras första invändning är den att köpeskillingskontrollen inte ens med förlängd tid ger något resultat utan bara innebär att det marknadspris som ger upphov till försäljningsvinst kommer att tas ut senare och av någon annan än den första ägaren. Dessutom är det risk, menar man, för affärer med pengar under bordet. Enligt reservanternas mening kan man komma åt spekulationsvinsterna bara genom att förse marknaden med ett ökat antal småhus, så att man får balans mellan tillgång och efterfrågan. Nu är det nog inte så att utskottsmajoriteten tror att den förlängda köpeskillingskontrollen löser hela problemet med spekulationen på småhusmarknaden, i synnerhet inte i inflationstider. Vi betraktar den bara som ett led i försöken att komma till rätta med de mest stötande inslagen i spekulationsförsäljningarna, den medvetna spekulationen. Det behövs 205 säkerligen andra åtgärder också. Jag vill bl.a. erinra om den skärpning av uppskovsreglerna för realisationsvinstbeskattningen som riksdagen också beslutat om i höst. Och arbetet med att finna lämpliga former för att motverka spekulation i småhus fortsätter. Det framgår både i propositionen och av bostadsministerns frågesvar till Per Bergman den 7 december. Bland dem som har mest erfarenhet av småhusspekulationen, nämligen kommunerna, har många också gjort den bedömningen att en utvidgad köpeskillingskontroll kan medföra minskning av de värsta spekulativa inslagen och en uppbromsning av prisutvecklingen på småhusmarknaden. Svenska kommunförbundet menar exempelvis att den medvetna spekulationen hejdas effektivt genom den föreslagna kontrolltiden, som ju i praktiken blir fyra år från förvärvstillfället. Reservanternas recept att lösa problemet genom ett ökat småhusbyggande kan naturligtvis vara en bra utväg — i teorin. Men hur realistisk är den lösningen i de flesta av de områden där spekulationsförsäljningarna är vanligast förekommande? Det finns så många hinder i fråga om marktillgång, kommunal planering och annat att man inte kan stå till svars med att låta spekulationen frodas medan man försöker bygga i fatt efterfrågan, och det vet reservanterna innerst inne. Och nog känner jag många kommunalmän —- även sådana med moderat förtecken — som brottas med problemet hur man skall förhindra oskäliga vinster på investeringar i småhus, som stöttas med omfattande kommunal planering och billiga statliga pengar. Den andra invändning som reservanterna för fram gäller svårigheterna att för de styckebyggda husen rätt beräkna produktionskostnaden och därmed få en rättvis grund för ett överlåtelsevärde. Man erkänner dock att propositionens förslag att låta de uppgivna produktionskostnaderna utgöra underlag för både låneprövningen och fastställandet av ett senare överlåtelsevärde ökar tillförlitligheten hos kostnadsberäkningarna. Det vore fel att förneka att de styckebyggda småhusen kan vålla administrativa bekymmer vid köpeskillingskontrollen, för säljare, köpare och de prövande myndigheterna. Det som ändå talar för att man tar med dem är att denna huskategori enligt flera kommuners bedömning i lika stor utsträckning som grupphus är föremål för spekulation. Detta synes vara mest markerat i just de områden där trycket på småhusmarknaden är störst. Med den generösa inställning som förutsatts när det gäller att fastställa produktionskostnaden bör köpeskillingskontrollen inte upplevas som alltför betungande för den som i ett seriöst sammanhang önskar överlåta en statsbelånad bostad. Ett par ord också om yrkandena i vpk-motionen. Kravet att utsträcka tiden till fem år har utskottet varit enigt om att avstyrka.

Vpk har också yrkat att den nya lagen skulle träda i kraft redan den I - Nr 60 februari i stället för den 1 juli. Utskottet har inte kunnat biträda ett sådant yrkande, bl.a. med hänsyn till att det i vissa fall då skulle bli fråga om en retroaktiv verkan av den nya lagstiftningen och att det är rimligt med viss tid för att informationen skall hinna bli allmänt känd. Vpk:s tredje yrkande om förslag om åtgärder rent allmänt för att motverka spekulation i småhus kan anses väl tillgodosett redan med att propositionen redovisar att överväganden om ytterligare åtgärder pågår inom bostadsdepartementet. Det finns anledning att avslutningsvis betona att de förslag som riksdagen nu har att ta ställning till och andra som redan har behandlats av riksdagen skall ses som ett uttryck för folkpartiregeringens bestämda målsättning att försöka begränsa spekulativa inslag på bostadsmarknaden och upprätthålla en bostadssocial ambition, som det rått en betydande enighet om. Köpeskillingskontrollen vill värna om dem som köper sitt hus för att bo i det men minska möjligheterna att låta det bli ett spekulationsobjekt. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen och vpk-yrkandet.
Herr talman! Jag finner det litet märkligt att höra Wilhelm Gustafsson säga att han är på det klara med vad vi reservanter vill innerst inne. Han menar alltså att det som vi givit uttryck för i reservationen inte skulle vara vår övertygelse. Det är ett ganska egendomligt sätt att resonera när det gäller de politiska ställningstagandena. Det är ännu mera märkligt, herr Gustafsson, mot bakgrund av att vad jag har gjort mig till tolk för är precis den uppfattning vi inom de borgerliga partierna för några år sedan var helt överens om.
Herr talman! Jag vill till Wilhelm Gustafsson säga apropå det han anförde på sluttampen av sitt anförande, att det faktiskt inte är mycket av sociala ambitioner i det förslag som regeringen har lagt fram och som utskottets majoritet har givit sin anslutning till. Gemensamt för våra förslag i vpk-motionen är att vi efterlyser mera verksamma åtgärder i syfte att förhindra spekulation. De åtgärder som vi föreslår i det här sammanhanget och i anslutning till propositionen är inte heller tillräckliga. Det skulle vara bra mycket mera verksamt om man verkligen tog itu med det som alla — möjligen med undantag av moderaterna — är överens om att man måste förhindra, nämligen den alltmer utbredda spekulationen på småhusmarknaden.
Herr talman! Till Per-Olof Strindberg vill jag säga att det naturligtvis var en förmodan om hur man innerst inne hos moderaterna såg på frågan. Jag tror att många moderater också upplever att det är ganska besvärande att försöka bygga ifatt efterfrågan med tanke på den brist som vi i dag har på 207 småhusmarknaden, i synnerhet i vissa orter. Det var alltså en förmodan från min sida. Det är riktigt att folkpartiet i princip inte vill ha kontroller av den här typen. Den principinställningen präglade vårt ställningstagande 1973 och vårt ställningstagande i remissen angående bostadsfinansieringsutredningen. Men principerna får aldrig bli så heliga att man blundar för verkligheten. När folkpartiet insåg vart utvecklingen skulle leda beslöt man att stödja försök med köpskillingskontroll. På den vägen är vi fortfarande. Möjligheterna att nå balans mellan tillgång och efterfrågan ter sig fortfarande ganska utopiska i åtskilliga tätortsområden. Kommunerna ber om hjälp i sin kamp mot spekulativa inslag. Vi ställer upp; det gör f. ö. alla partier utom moderata samlingspartiet. När det gäller Tore Claeson vill jag bara hänvisa till de överväganden som pågår inom departementet och som syftar till att fullfölja åtgärderna mot de spekulativa inslag som förmodligen kommer att finnas även i fortsättningen trots köpeskillingskontrollen.

Herr talman! Konsumtionen och därmed produktionen av alkoholhaltigå ruaaltdrycker påverkas av den alkoholpolitiska lagstiftningen. Det ekonomiska utbytet i bryggerinäringen blir då ävenledes beroende av sådana beslut som fattas av riksdagen. Företagen kan möta de konsurationsbegränsande åtgärderna genom en aktivare marknadsföring, men då har man att notera att de nykterhetspolitiska skälen för en begränsningslagstiftning motverkas.

De senaste årens utveckling inom bryggeriindustrin har från dessa allmänna utgångspunkter varit lärorik. För att bl.a. minska det privata vinstintresset i bryggeriindustrin föreslog den tidigare socialdemokratiska regeringen att staten skulle engagera sig som ägare inom branschen. Staten skulle med andra ord vara beredd att ta de ekonomiska konsekvenserna av de alkoholpolitiska beslut som kunde få en verkan på rörelseresultatet inom bryggerinäringen. Steget togs inte fullt ut genom 1975 års riksdagsbeslut. Men dörren hölls på glänt för de bryggerier, kooperativa och privata, som då svarade för knappt hälften av tillverkningen. Det till 60 ?6 statsägda Pripps skulle drivas efter gängse företagsekonomiska riktlinjer. Resultatet under de gångna åren visar att det har man gjort bra. Överskottet för Pripps bryggerier var för det senaste verksamhetsåret drygt 70 milj.kr. mot 61 milj.kr. förra året. Resultatet har man uppnått trots en nedgång i volym av försäljningen, främst till följd av riksdagens beslut om mellanölsförbudet. Mellanölsförbudet har man kunnat neutralisera, säger man i Pripps verksamhetsberättelse, främst genom framgångsrika produktlanseringar och omfattande besparingsåtgärder. Pripps har, liksom sker inom andra industribranscher, tagit till vara stordriftens fördelar och med en skärpt konkurrens erövrat marknadsandelar t.o.m. på en krympande marknad. Bedömningen 1975 att Pripps ”inte negativt skulle påverka de fristående bryggeriernas situation” visade sig vara alltför optimistisk. KF:s bryggerier har i stort behållit sin ställning på marknaden. Men inom sektorn mindre privata bryggerier har åtskilliga haft det mycket svårt. Ett par har köpts upp av Pripps. Några har lagts ned. Några andra är i en bekymmersam situation. Marknadsandelarna är i runda tal: Prippsbryggerierna 70 96, KF 10 96 och övrigsektorn 20 96. Det är, herr talman, i denna situation som herr Mundebo är beredd att gå in och göra ett liberalekonomiskt balansnummer. Konkurrensen inom branschen skall så långt möjligt bibehållas, och eftersom de mindre företagen inte visat förmåga att på egen hand genom samordning bilda företagsstrukturer som har långsiktiga möjligheter att överleva, så skall aktiva statliga insatser till. I de regionala enheterna skall staten gå in som minoritetsdelägare. Minoritetsandelarna i investmentföretagen och majoritetsandelen i Pripps skall förvaltas av samma överorgan. Hur skall förvaltarna klara den uppgiften? Jo, Pripps skall i sin verksamhet undvika att vidta sådana åtgärder som huvudsakligen syftar till att förstärka Pripps dominerande ställning på marknaden för bryggeriprodukter i Sverige, säger herr Mundebo. Bl. a. dessa tankegångar betecknar KF som kortsiktiga skenlösningar, ”eftersom den framtida utvecklingen torde leda till att bryggeribranschen samlas inom en organisation”. ”Med hänsyn till det stora statliga engagemanget i branschen och de alkoholpolitiska aspekterna”, föreslår KF att staten i första hand tar 213 hand om hela bryggeribranschen. Den bedömningen förefaller vara realistisk. Men läget för flera mindre företag är sådant att det inte finns ett tillräckligt tidsutrymme för nya förhandlingar och nya utredningar. De regionalpolitiska och sociala hänsynen nödvändiggör att omedelbara åtgärder vidtas. Från den socialdemokratiska gruppens sida har vi ställt kravet att en total samordningsoch strukturplan skall utarbetas i samråd mellan företag och anställda. I denna planering skall ingå såväl det statsdominerade företaget som de kooperativa och privatägda företagen. Vi har accepterat att påbörjandet av förhandlingar om de regionala investmentföretagen kan ske under förutsättning av dels att förhandlingar även tas upp med KF:s Wårby Bryggerier, dels att arbetsmarknadspolitiska insatser görs för att så långt möjligt trygga jobben i de mindre bryggerierna under den tid man genomför planeringen. Om de här åtgärderna har vi i stort sett blivit överens i näringsutskottet. Majoriteten inom utskottet har också kunnat ena sig om att avvisa propositionens förslag om att 9 96 av statens aktieandel i Pripps skulle försäljas på börsen. Utskottets motivering är bra. Man erinrar om 1975 års beslut och de alkoholpolitiska motiv som låg bakom. Utskottet anser att det inte kan komma i fråga att minska den statliga majoritetsandelen.

Denna debatt har nu tillförts nytt bränsle. Dagarna före debatten kan vi läsa itidningarna att Pripps beslutat höja aktieutdelningen från 10 milj.kr. i fjol till 18 milj.kr. i år. Det är inget dåligt lyft precis. Det sker samtidigt som man har MBL-förhandlingar med personalen i Torsby, Gällivare, Arboga och Tingsryd om neddragningar av verksamheten, dvs. avskedanden av i första omgången ca 25 926 av arbetsstyrkan vid ett par av företagen och total nedläggning vid ett eller ett par av de ytterligare småbryggerierna. Julklapparna blir litet olika. Aktieägarna — för all del staten med 60 96 — får 8 milj.kr. ytterligare. Något hundratal människor ute i periferin får känna oron inför arbetslöshet. Det är besparingsåtgärder som leder till ökad vinst, kan företagsledningen säga. Men är inte detta en cynisk hantering av människor som under många år gjort värdefulla insatser i företaget? I den föreliggande propositionen säger statsrådet att det är angeläget ”att de nödvändiga strukturförändringarna kan ske i ordnade former och på ett sätt som tar hänsyn till samhällets regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska intressen. Även av dessa skäl krävs en aktiv statlig medverkan.” Det låter bra, men nu är alltså ett statsdominerat företag i färd med att avskeda, utan att vänta på en mera omfattande strukturplan, en strukturplan som bl.a. personalorganisationerna tidigare begärt. Och det finns anledning fråga på vilket sätt man är beredd att ta det sociala ansvaret mot de anställda och de regioner inom vilka de här mindre företagen arbetar. Nr 60 Från socialdemokratins sida menar vi med begreppet socialt acceptabelt Tisdagen den främst tid för diskussioner mellan företagsledning, anställda och samhälls 19 december 1978 företrädare om konsekvenserna av förändringar, tid för att överväga alternativa lösningar och, om planerna inte kan ändras, tid för att söka ersättning för bortfall av arbetstillfällen inom berörda regioner. Det kostar, säger företagen. Ja visst, det kan kosta en del att ta det sociala ansvaret. För Pripps Bryggeriers vidkommande finns det ekonomiska utrymmet. Men det förefaller som om intresset för en utdelningshöjning framstått som viktigare än omtanken om något hundratal anställda och deras familjer. Jag ser inget annat försvar för åtgärden än att man velat föregå en börsintroduktion av en del av Beijerinvests aktieandel med en lockande utdelningshöjning. Vinstintresset skall få sin beskärda andel av en verksamhet där vi av samhällspolitiska skäl velat tona ner detta intresse. Jag betecknar det som upprörande nonchalans, när man inte velat avvakta det beslut som riksdagen nu kommer att fatta. Herr talman! Även om jag inte vill överdriva de nykterhetspolitiska effekterna i den här frågan, innebär det ändock en viktig markering att inta en stramare hållning mot de privata intressena i hanteringen av de alkoholhaltiga maltdryckerna. Med detta anförande yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 3 till det föreliggande betänkandet.

Herr talman! Propositionen om bildandet av Brygginvest bygger på ett vällovligt syfte som vi alla kan stå bakom: önskan att bibehålla en konkurrens inom bryggerinäringen och att ge de mindre bryggerierna en chans att leva vidare och utvecklas vid sidan av jätten Pripps. Överlevnadsoch utvecklingsmöjligheter för de mindre företagen i branschen är också ett angeläget mål från regionalpolitiska synpunkter. Om propositionens förslag är de mest ändamålsenliga för att uppnå detta syfte kan emellertid diskuteras. Vi har från moderat håll bl.a. velat slå fast att Brygginvests intressen i andra bryggerier än Pripps skall begränsas till minoritetsandelar. Vi anser också att riksdagen inte bör ansluta sig till den i propositionen uttalade uppfattningen att en förutsättning för statligt stöd — såväl genom inköp av aktier i bryggeriföretag som genom andra stödformer,t.ex. industrigarantilån — bör vara ”att företagen medverkar i de önskvärda strukturförändringarna”. Med dessa förändringar i propositionens förslag vill vi undvika den risk som är uppenbar, nämligen att bildandet av Brygginvest, som syftar till att bevara konkurrensen och mångfalden i bryggerinäringen, i stället leder till att branschen blir helstatlig.

De förklarar detta med alkoholpolitiska argument. Menar verkligen centern och folkpartiet att statens alkoholpolitik skulle förändras, om staten i stället för 60 96 skulle äga 51 96 av aktierna i Pripps? Folkpartiet kan väl ändå inte hävda detta, eftersom det är folkpartiregeringen som lagt fram propositionen, innehållande förslaget om aktieförsäljning. Nej, centerns och folkpartiets ställningstagande mot en försäljning av Prippsaktierna kan inte ses annat än som en beklaglig eftergift gentemot socialdemokratin. Socialdemokraternas ställningstagande är åtminstone konsekvent. De vill förstatliga så mycket som möjligt, alltså säger de nej både till statens och Beijerinvests aktieförsäljning. Önskar Beijerinvest minska sitt aktieinnehav i Pripps på grund av tillkomsten av Brygginvest, kan ju alltid Beijer sälja till staten. Så resonerar, inte förvånande, socialdemokraterna. Det beklagliga är att folkpartiet och centern följer dem på halva vägen. Här hade det annars varit ett utmärkt tillfälle för mittenpartierna att visa att de inte endast är intresserade av att överföra företag i statlig ägo utan också beredda att gå motsatt väg. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i näringsutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Man kan vara anhängare av privat vinst som en styrningsfaktor i det ekonomiska livet, och man kan vara motståndare. Oavsett om man i princip accepterar den privata vinsten finns det vissa verksamheter, där det framstår som över måttan cyniskt eller oansvarigt att låta vinstprincipen leda. Det finns verksamheter där säkerhetsaspekter kan tala för att vinstintresset bör neutraliseras, och sociala eller alkoholpolitiska aspekter kan också tala för detta. Bryggerinäringen är en bransch där skäl av det sistnämnda slaget kan åberopas. Inom vpk har vi svårt att förstå alkoholpolitiker som kunde skruva upp sig till moraliserandets högsta höjder under agitationen mot mellanölet men som sedan inte vill nationalisera bryggerierna. Vi har också svårt att se logiken : när utskottet säger att alkoholpolitiska skäl talar för ett statligt ägarengagemang men sedan vill hålla detta ägarengagemang tillbaka till förmån för privata vinstintressen. Slutligen har vi också svårt att se vad konkurrens skall kunna åstadkomma i en så förtrustad bransch som bryggerinäringen, där småbryggerierna under årens lopp steg för steg har krossats av de stora bryggarna. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 43, där det krävs förstatligande av bryggeriindustrin. Herr talman! Jag förstår att önskemålet från kammarens sida är att jag skall Tisdagen den fatta mig väldigt kort. Jag tycker att det är rätt besvärande att komma upp som 19 december 1978 siste talare inför tolvslaget och redogöra för en väsentlig och viktig fråga. Men jag skall försöka att i görligaste mån korta ner mitt anförande. Bakgrunden, herr talman, till det förslag som vi har behandlat i näringsutskottets betänkande är den struktur som bryggeribranschen har fått under senare år. Sedan 1965 har företagskoncentrationen varit mycket kraftig, och den har accentuerats under 1977 genom att de två krisdrabbade västsvenska bryggerierna Falken och Sandwall har köpts upp av Pripps. Det har ytterligare förändrat strukturen. Prippskoncernen har f.n. 73 96 av marknaden vad avser lagrade maltdrycker. För kolsyrade läskedrycker är marknadsandelen 60 96. Vad det gäller bryggerimarknaden totalt har Till-Bryggerier, med en täckning huvudsakligen i Norrland, en marknad av 9 96. Wårby Bryggerier har en marknadsandel av 11 96. Övriga företag är små, och flertalet har marknadsandelar på endast några få procentenheter. Om man ser på hela landet, har vi i dag nio bryggeriföretag vid sidan av Pripps och Wårby. Antalet produktionsställen för lagrade maltdrycker uppgår till 22. Totalt är 6 000 personer sysselsatta i branschen, varav ca 4 000 i Pripps. Det är alldeles klart att bryggeribranschen i dag i sin helhet har en betydande grad av överkapacitet. Genom slopandet av mellanölet den 1 juli 1977 har denna blivit alltmer påtaglig, samtidigt som bryggerierna under ett tidigare skede genomförde effektivitetshöjande investeringar. Det står också klart att produktionskostnaderna i de stora moderna tillverkningsenheterna är betydligt lägre än vid de mindre bryggerienheterna. Därtill kommer stordriftsfördelar på annat sätt — sådana existerar självfallet vad gäller distributionskostnader etc. Med undantag av Pripps och Wårby är lönsamheten inom branschen över lag otillfredsställande. Det var mot denna bakgrund som det i december 1973 tillkallades en utredning för att göra en samlande analys och bedömning av branschens nuvarande situation och utveckling på längre sikt. I syfte att åstadkomma en struktur inom bryggeribranschen som innebär fortsatt konkurrens mellan livskraftiga företagsenheter föreslås i den nu föreliggande propositionen, som vi behandlar i detta utskottsbetänkande, att ett investmentbolag, kallat Brygginvest AB, med huvuduppgift att initiera och medverka vid strukturändringar inom bryggeribranschen skall inrättas. Detta bolag skall vara helstatligt. Föredragande statsrådet anser att det av alkoholpolitiska skäl och av allmänna samordningsskäl är naturligt att statens intressen i bryggeribranschen förvaltas samlat. Brygginvest skall alltså vara 100-procentigt statsägt och skall enligt förslaget överta den statliga ägarandelen i Pripps som utgör 60 96. I syfte att åstadkomma en struktur inom bryggeribranschen som innebär fortsatt konkurrenskraft mellan livskraftiga företagsenheter föreslås i propositionen att de fristående bryggerierna i Sydoch Mellansverige slås samman till två nybildade bryggbolag, kallade Sydbrygg och Bergslagsbrygg.

På den punkten bör socialdemokraterna och Rune Johansson vara till freds med att det nu när Brygginvest bildas, vilket jag förutsätter att vi fattar beslut om, kommer att ske en strukturell genomgång av hela bryggeribranschen. Vi har, herr talman, i utskottet varit i stort sett eniga på samtliga punkter, både när det gäller bildandet av Brygginvest och bildandet av de tre olika regionala enheterna. Vi har kommit överens om att förhandlingar skall tas upp med KF för att möjliggöra dess medverkan i denna strukturförändring. På de punkterna har vi varit överens, och vi har vidare varit ense om att förhandlingar skall tas upp med KF för att möjliggöra KF:s medverkan i denna strukturförändring. På samtliga dessa punkter är utskottet alltså enigt. —- Därmed kan jag lämna den delen. Vad gäller det i propositionen upptagna förslaget angående Nord-Malt AB, som vi redan många gånger har debatterat här i kammaren, håller vi med om det som står i propositionen, varför jag kan lämna även detta avsnitt. Vad vi inte är överens om i utskottet är däremot försäljningen av 15 96 av Beijerinvest AB:s 40-procentiga innehav av Prippsaktier. I propositionen föreslås att staten skall sälja ut 9 96 av sitt innehav på 60 96 av dessa aktier. Majoriteten i utskottet har dock inte velat gå med på det förslaget i propositionen, utan vi anser att staten skall behålla samtliga 60 96. Däremot har vi medgivit att Pripps skall få sälja 15 96. Den utförsäljningen, som skall ske på börsen, anser vi i och för sig inte ha någon större betydelse ur alkoholpolitisk synpunkt, eftersom Beijerinvest i dag är börsintroducerat som ett investmentbolag. I Beijerinvests aktietillgodohav finns ju Prippsaktierna inräknade. Enligt tilläggsavtalet mellan staten och Beijerinvest skall aktieägarna i Beijerinvest ha teckningsrätt på dessa 15 96 av aktierna. Detta är vad som skiljer mellan uppfattningarna i utskottsmajoritetens förslag och den socialdemokratiska reservationen. Till utskottsbetänkandet är även fogad en reservation från moderaterna vilken jag har litet svårt att förstå, eftersom det inte finns något yrkande i den. Man gör där gällande att staten borde ha behållit äganderätten till Prippsaktierna, men nu läggs ju den rätten i stället i Brygginvest AB. Staten äger emellertid samtliga aktier i Brygginvest, som alltså i sin tur äger 60 96 av Prippsaktierna. Eftersom staten är hundraprocentig ägare av företaget Brygginvest, skall bolaget självfallet till staten betala in avkastningen av sina Prippsaktier lika väl som utdelningarna från de övriga bryggerier där Brygginvest har minoritetsandelar. På så sätt sker ju inbetalning i vanlig ordning där staten äger aktier. Brygginvest skall alltså inte behålla de aktieutdelningar som kommer från Pripps eller från minoritetsintressen. Jag har velat klara ut de här problemen med reservanterna, som tycks ha missförstått förslaget. Det är alltså inte meningen att Brygginvest skall förvalta pengarna, utan dessa skall gå direkt in till statskassan. Nr 60 Vad som skiljer oss är alltså att socialdemokraterna inte vill vara med om Tisdagen den att sälja ut 15 96 av aktierna, medan vi har tillstyrkt det förslaget. Det första 19 december 1978 skälet för vår tillstyrkan är att om inte avtalet får träda i kraft nu, är det risk för att en samordning inte kommer i gång. Detta kan komma att innebära att många av de bryggerier som i dag har ekonomiska problem riskerar att behöva träda i likvidation. En annan orsak är att om Beijerinvest inte får introducera 15 96 av aktierna på marknaden, kan bolaget enligt avtalet begära att staten löser in återstoden av de av Beijerinvest ägda Prippsaktierna. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.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

Om det är på det sättet — och jag betvivlar inte Hugo Bengtssons uppgifter — att de informationer som jag har fått från fackligt håll är överdrivet oroande, känner jag tillfredsställelse över det. Men det har gjorts upp en strukturplan, det har gjorts en undersökning av möjligheter till besparingar inom Pripps, och man har kommit fram till att exempelvis en nedläggning av Tingsrydsbryggerierna skulle medföra en årlig besparing på ca 5,6 milj.kr. och att en nedläggning på andra orter i motsvarande grad skulle innebära besparingar. Man har emellertid fört underhandssamtal med de fackliga organisationerna om besparingsmöjligheter, och i första omgången har man diskuterat att göra neddragning med exempelvis 25 96 av kapaciteten. På längre sikt rör sig diskussionen om total nedläggning. Jag kan dela herr Bengtssons uppfattning att strukturplanen bör utarbetas innan åtgärder vidtas — och det var vad man begärde från organisationernas sida. Det understryks inte minst av vad näringsutskottet här anfört. Vi förordar en total samordningsoch utvecklingsplan. Jag kan väl förstå att det kan komma att gå ut över de mindre bryggerierna om man inom Pripps skall utnyttja stordriftens fördelar, vilket både herr Bengtsson och jag gett uttryck för att man bör göra. Herr Bengtsson talade om att man kan byta ut en kolonn på vilken man producerar 26 000 flaskor per timme mot en som producerar 72 000, om jag uppfattade det rätt. Jag vet att det pågår resonemang om att lägga ned en sådan mindre kolonn och ersätta produktionsbortfallet vid någon av de större anläggningarna, vilket då innebär en icke obetydlig personalminskning vid ett av småbryggerierna. Jag hade som utgångspunkt för mitt uttalande i går dels uppgifter från fackligt håll, dels de offentliga reaktioner som har förekommit. Både kommunen och de fackliga organisationerna har uppvaktat i ärendet, och själv har jag gjort ett besök vid Tingsrydsbryggeriet för drygt en månad sedan, då de här diskussionerna var i ett aktuellt inledningsskede. När utdelningshöjningen officiellt meddelades i förra veckan, redovisades i de båda tidningarna i Kronobergs län mycket starka reaktioner från fackligt håll mot att utdelningen höjdes samtidigt som man förde diskussioner om neddragning av kapaciteten i Tingsryd.

Det enda motiv jag har kunnat finna är alltså att det är fråga om att så att säga popularisera Prippsaktierna, att intressera den stora allmänheten för statligt ägda aktier i Pripps.

Det var ganska väl samordnat — det brast bara på en enda punkt, nämligen att riksdagen inte hade hunnit fatta sitt beslut. Till Sven Andersson i Örebro skall jag bara ge svar på frågan om de arbetsmarknadspolitiska problemen. Sven Andersson säger att uppskov nu skulle innebära att det blir svårigheter för en del bryggerier. Ja, Sven Andersson har varit med om utskottets handläggning av ärendet. Vi har i så måtto gått emot propositionen att vi förordar en total samordningsoch strukturplan och att garantier då också skall lämnas för de företag som kan komma i svårigheter.

Herr talman! Utskottet är enigt på så gott som alla punkter, så det finns ingen anledning för mig att gå in på vad utskottet har skrivit.

Herr talman! Om det skulle vara på det sättet att Beijerinvest genom ett beslut i dag av riksdagen finner sig nödsakat att ta upp nya förhandlingar med staten — företaget kan anse sig behöva kapital för andra investeringar — har vi på socialdemokratiskt håll redan i utskottet klart sagt att staten bör lösa in de 15 96 av aktierna som Beijerinvest har intresse av att sälja. Beträffande garantin för de anställda räknar jag nu med att Sven G. Andersson har accepterat det uttalande som jag gjorde med hänvisning till ett enigt näringsutskotts uttalande om de arbetsmarknadspolitiska insatserna.
Herr talman! Jag vill bara till vad jag sade till Rune Johansson i Ljungby tillägga att om Pripps fordrar inlösning av sina aktier, rör det sig om ett belopp på ca 250 milj.kr. Utskottsmajoriteten anser förmodligen att det finns mer angelägna saker att satsa 250 milj.kr. på än bryggeriaktier.

Herr talman! Även om jag är helt överens med Sven Andersson om att det finns bättre sätt att använda skattebetalarnas pengar än att placera 250 milj.kr. i Pripps, kan jag konstatera att det för ovanlighetens skull vore en lönsam placering sett från statens synpunkt. Till Fritz Börjesson i Glömminge vill jag säga att jag med tillfredsställelse noterar att vi är ense om att 60-procentigt — eller t.o.m. bara ett 51-procentigt — statligt aktieägande i Pripps inte förändrar alkoholpolitiken. Men om vi är ense om det, varför går då centern emot propositionens förslag om den här blygsamma aktieförsäljningen till allmänheten? Sedan tyckte jag det var mycket positivt att höra Hugo Bengtssons ord om mellanölet och att svenska folket faktiskt skulle kunna få ett öl som man vill dricka.
Herr talman! Det är rätt intressant att nu höra fru af Ugglas. Jag skall inte polemisera med henne, men jag vill notera att hon helt förbigår det som utskottsmajoriteten har uttalat beträffande vinstmotivet i den verksamhet som bryggerierna bedriver i sin produktion av alkoholhaltiga drycker. Detta är ju själva principmotivet för vårt ställningstagande. Hon gör nu vinstintresset, som vi av alkoholpolitiska skäl har velat tona ner, till det stora och intressanta för de privatpersoner och andra som vill köpa aktier. Samtidigt är det väl ganska talande, höll jag på att säga, att Sven G. Andersson i sina anföranden inte alls har berört de principiella problemen. Till Hugo Bengtsson vill jag säga att det är riktigt att den strukturplan som gjorts upp inom Pripps visar på att man kan göra besparingar — det var ju det jag sade i mitt anförande — och att det är besparingsåtgärderna som har möjliggjort ökningen av vinsten, både för staten och de privata företagen. Det är klart att man är intresserad av att gå längre med sådana besparingsåtgärder, men de kan då komma att innebära totala nedläggningar och i första omgången åtminstone neddragningar av verksamheten vid de mindre enheterna. Men det får vi kanske acceptera. Jag upprepar att jag tar Hugo Bengtsson som garant för att det sker på ett socialt acceptabelt sätt. Till Sven G. Andersson vill jag bara helt kort säga att jag inte kan svara på om 250 milj.kr. är det korrekta pris som Beijerinvests 15-procentiga andel i Pripps representerar. Men nog skulle jag som riksdagsman vara tillräckligt försiktig med att uttala mig om ett belopp som skulle kunna bli resultatet av förhandlingar. Jag skulle vilja säga till Beijerinvest: Gå inte in i eventuella förhandlingar om en utlösning av er aktieandel på 15 96 i Pripps med utgångspunkt i det uttalande Sven G. Andersson har gjort. Aktierna må värderas i vanlig ordning i en förhandling. Jag räknar med att förhandlarna, närmast statsrådet Mundebo, har litet mer hårdförhet i nyporna än vad Sven
Herr talman! Man har i dag angett värdet mycket lågt för de aktierna, nämligen 57:50 kr. Det finns alltså ett klart uttalat pris på dem. Sedan är det lätt att räkna ihop andelen Beijerinvestoch Prippsaktier, och då får man en summa som motsvarar ca 250 milj.kr.